Herr talman! Egentligen skulle jag kunna avstå från mitt anförande för att visa att vi verkligen är överens. Jag hade emellertid tänkt tala litet om snabbtåg, och i den frågan hoppas jag att vi är överens. Vi nydemokrater förespråkar en snabb utbyggnad av snabbtågstrafiken i Sverige. De hittills fattade besluten innebär att järnvägsprojekt för ca 8 miljarder kommer att genomföras under resterande delen av 1900-talet. Utbyggnad och modernisering av infrastrukturen är en grundbult i en strategi för tillväxt och produktivitet inför 2000-talet. Bakom denna övertygelse ligger tre faktorer: den ekonomiska integrationen, den ökade betydelsen av just-intime-produktion samt behovet av att underlätta människors rörlighet. Med anledning av detta tycker vi att snabbtågstrafiken kan och bör högprioriteras vid infrastrukturinvesteringar tillsammans med övriga nödvändiga transportslag. Hur positiv samhällseffekten kan bli vid en snabbtågsutbyggnad visar följande exempel. Ombyggnad och anpassning av södra stambanan kostar ca 2,6 miljarder kronor och innebär riktiga arbeten på banverket för mist 2 500 människor. För att trafikera sträckan Stockholm--Malmö åtgår ca arbetstillfällen på ABB med underleverantörer, om man nu får denna order, vilket vi hoppas. Malmö invigs kommer förmodligen hälften av dagens 500 000 flygresenärer på sträckan att föredra snabbtåg. Rolf Clarkson blir förmodligen en av dessa, eftersom jag vet att han gillar att åka tåg. Tågpriserna kommer nämligen att ligga på drygt hälften av dagens flygpriser. Restiden city-- city med tåg kommer att vara jämförbar med tiden det tar att flyga samma sträcka. Fördelen med att människor åker tåg i stället för att flyga är att drygt hälften av kostnaderna för flyg utgörs av inköp av flygbränsle och flygplan från utlandet, medan järnvägar och snabbtåg förhoppningsvis tillverkas i Sverige. En halvering av flygandet mellan Stockholm och Malmö skulle förbättra handelsbalansen med 500--700 milj.kr. per år. Snabbtågen kan även utgöra ett snabbare och bekvämare alternativ för de 600 000 personer som i dag åker sträckan med bil. Även miljöskälen talar för eldrivna snabbtåg. Ett flygplan ger på denna sträcka ett utsläpp på 70 kg kväveoxider och 15 ton koldioxid. Tåget ger inga utsläpp och förbrukar bara en niondel av den energi ett flygplan behöver. Vi anser sålunda att snabbtågsutbyggandet bör påskyndas. Nationalekonomiskt kommer det knappast att kunna byggas infrastruktur billigare än just nu. Att arbetet görs nu innebär att vi delvis använder arbetskraft för vilken staten eljest hade betalat arbetslöshetsersättning. Herr talman! Tyvärr finns det i snabbtågsprojektet en flaskhals som jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på, nämligen bristen på signaltekniker.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

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det Kenneth Attefors sade om snabbtågen. Det jag tänkte tala om handlar mer om godstrafiken. Med den s.k. infrastrukturpropositionen som grund beslutade den förra regeringen om extra satsningar under 90-talet på knappt 8 miljarder till järnvägsinvesteringar. I november fattades beslut om att 263 miljoner skulle satsas på södra stambanan för att påskynda utbyggnaden till snabbtågsstandard. Av de omdisponeringar och tidigareläggningar omfattande 4 miljarder som regeringen föreslog i mars skall också en del gå till järnvägsinvesteringar. En del av de 2,2 miljarder som anslås i kompletteringspropositionen kan möjligen komma reinvesteringar till del, men det mesta torde gå till underhåll, som ju är eftersatt. När det gäller de ordinarie anslagen för investeringar i stomjärnvägar begärde banverket 4 miljarder för 1992/93, men man fick 1,4 miljarder. Satsningarna tar alltså i stort sett ut varandra. För underhåll begärde banverket 3,5 miljarder men fick knappt 3 miljarder. Vi får hoppas att banverkets önskemål blir någorlunda tillfredsställda genom den påfyllning som nu sker i och med kompletteringspropositionen. Naturligtvis har denna återhållsamma politik för att öka järnvägens möjligheter att konkurrera sin förklaring. Företrädarna för den mer energislösande och miljöförstörande långtradartrafiken består av framgångsrika lobbyister, inte bara i vårt land utan i hela Europa. Det är representanter för oljebolag, som vill sälja så mycket bensin och diesel som möjligt. Det är naturligtvis lastbilstillverkare, vägbyggnadsindustri, asfaltproducenter, osv. Dessa intressen verkar nu för en motorvägsutbyggnad i Centraleuropa för runt 4 600 miljarder kronor under de närmaste 20 åren. Frågan är vad som blir över till järnvägsinvesteringar, som ju också planeras inom EG-området. Svårigheter för de olika järnvägsbolagen att samarbeta om tekniska frågor medför också att det går trögt. Järnvägsmaterieltillverkare är måhända inte heller lika effektiva lobbyister. I november 1989 publicerades en stor rapport om tillväxtens effekter inom EG-området. I rapporten utgår man ifrån att lastbilstrafiken ökar med mellan 30 och 50 % fram till år 2010. Nu har EG:s egen kommissionär van Miart sagt att ökningen blir 50 %. Enligt miljörapporten från 1989 skulle svaveldioxidutsläppen öka med 8--9 % och kväveoxidutsläppen med 12--14 %. Till detta kommer alla andra utsläppsökningar. Detta sker i ett område som redan anses utsättas för en för stor miljöbelastning, inte minst av försurande ämnen. Om detta vittnar ju också skogsdöden. Därtill kommer de trängseleffekter och energiförluster som Västeuropas bilköer anses medföra. Förlusterna i dessa köer uppskattas kosta 700 miljarder kronor per år. Givetvis påverkar den här ohämmade satsningen på vägtransporter också vårt land, när vi nu skall anpassa oss till EG:s transportpolitik. Vi skulle kraftfullt behöva driva på de intressen i Europa som inser att transporter måste styras över till järnväg och sjöfart. Då skulle t.ex. Sverige och Danmark kunna ställa som villkor att man vill ha en kraftfull satsning på kombitrafik, heltåg och systemtåg i förbindelserna med Skandinavien, och man kunde ha beslutat bygga en järnvägstunnel under Öresund i stället för en bro. Förmodligen är den överdrivna tron på vägtransporter inom EG ett av de problem som på litet längre sikt kommer att leda till att utvecklingen inom EG hämmas. När vi nu genom EES-avtalet kommer att släppa Europas långtradartrafik fri också i Skandinavien, blir frågan om järnvägen över huvud taget kommer att kunna konkurrera kraftfullt under de närmaste åren. Godstågens genomsnittshastighet i Sverige är ca 50 km i timmen, men i Tyskland är den 7 km i timmen på grund av alla omrangeringar man där tillämpar. Svenska lok kan ännu inte ens köras på danska järnvägar på grund av de tekniska hindren. Tillstånd till allt högre axel och boggietryck och totalvikt på fordonen samt slopad kilometerskatt leder också till att SJ:s godstransporter får svårare att konkurrera. Standardiseringen av flak och containrar har ännu inte genomförts, vilket är nödvändigt för att samordningen mellan tåg och lastbilstrafik skall gå lätt att genomföra i kombitrafik. Herr talman! Mycket talar tyvärr för att 1988 års trafikpolitiska beslut om godstrafiken i praktiken inte kommer att kunna verkställas förrän på mycket lång sikt. Detta är djupt beklagligt. Framtida generationer kommer att få betala priset för politikers oförmåga. Optimalt borde i vårt land i storleksordningen 100 miljarder satsas på investeringar och reinvesteringar i järnvägssystemet. Nu ser det ut att kunna bli ca 30 miljarder, eller i snitt 3 miljarder per år. Under tiden får vi försöka glädja oss åt att antalet ton i godstransporter ändå tycks öka. Järnvägen i Sverige har fortfarande en större andel av godstransporterna än järnvägen i övriga Europa, mycket tack vare våra malmtransporter och tunga skogsindustritransporter. Jag vill slutligen, herr talman, säga några ord om järnvägstrafiken österut. Även österut finns det i vårt lands omedelbara närhet stora befolkningskoncentrationer, främst i S:t Petersburgområdet och på Kolahalvön. Redan nu genomförs också transporter för svensk industri på den transsibiriska järnvägen. Finland och Ryssland gör ansträngningar att knyta ihop och förbättra förbindelserna mellan sina järnvägssystem på flera ställen, främst vid Kostamus och Salla. Detta betyder att norra Sverige inom en relativt snar framtid kan få nära förbindelser med hela det ryska järnvägssystemet och hamnen i Arkhangelsk, som kan ha viss sjöfart riktad mot Japan. Denna utveckling ökar ytterligare behovet av att vi tar itu med problemet att få till stånd en omaxlingsstation i Haparanda och att bangårdarna där rustas upp. Dessutom ökar också antalet argument för att förverkliga Bothniabanan och Nordbothniabanan. Över huvud taget borde de framtida möjligheterna till en utbyggd tågtrafik på Nordkalotten ytterligare kartläggas, t.ex. på vilket sätt Murmanskregionen skall kunna knytas till det nordiska järnvägssystemet. I den inriktning på järnvägsinvesteringar som vi har betonat, vill vi sätta västkustbanan och ostkustbanan främst, men också godsstråket genom Bergslagen, Norge--Väner-länken, Bohusbanan, banan Borås--Herrljunga--Uddevalla, Norra stambanan och Bothniabanan bör föras fram. I första hand bör naturligtvis Bothniabanan upp till Umeå prioriteras, men också en förlängning till Planeringsramen för den kommande tioårsperioden borde vara 65 miljarder, och ett sådant beslut borde slås fast. För kommande budgetår har vi velat höja anslagen till investeringar i stomjärnvägar med 0,5 miljarder och till drift av statliga järnvägar med 0,7 miljarder. Jag yrkar bifall till meningsyttringen, mom. 1, 3 och
Herr talman! Jag får tacka Bengt Hurtig för att han ställer upp för snabbtåget. För 14 dagar sedan var det jag som ställde mig bakom ett förslag om sjöfarten. Det är synd att Bengt Hurtig och jag inte har större röstunderlag i kammaren, för i så fall hade vi kunnat genomföra våra åsikter när det gäller både sjöfart och snabbtåg.
Herr talman! I vissa avseenden kan även de mest olika partier hamna på samma spår. Det är opinionsbildningen som får avgöra om de andra partierna kommer att bli mer aktiva i dessa frågor.

Herr talman! Det senaste replikskiftet är ett gott exempel på hur ytterligheterna kan beröra varandra. Vad månde bliva av denna nyfödda koalition i Sveriges riksdag? Jarl Lander har nu övertagit Socialdemokraternas talan i järnvägsfrågor. Det är en nog så väsentlig och betydelsefull uppgift, som han -- även om allting är relativt -- tycks sköta med den äran. Men han avslutade sitt inlägg med att ironisera över att regeringskoalitionens företrädare manstarkt bjuder upp med var sitt anförande på tio minuter, och han undrade vem som för regeringsgruppens talan. Som en upplysning till Jarl Lander får jag säga att vi som i utskottet är företrädare, ordinarie och suppleanter, för regeringspartierna har en berednings och arbetsgrupp som vi samlas i, utan förutfattade meningar och med allt mindre känsla av att vi företräder fyra olika partier. Där gör vi upp vem som i ärende efter ärende skall försvara den rättrådiga regeringens propositioner här i riksdagen. Det har denna gång blivit jag, liksom det i förra ärendet om posten var Kenth Skårvik. Vi bedömer, Jarl Lander, att järnvägssektorn, med allt vad den betyder inom kommunikationsvärlden i Sverige, med den tyngd som den på olika sätt har där, är så viktig att var och en bör kunna framträda för sitt parti och deklarera vad det partiet tycker är gemensamt men också specifikt för dess egen åsiktsbildning. Det gör naturligtvis att Jarl Lander efter ett replikskifte med mig kan attackera mina kolleger från Folkpartiet, Centern och kds, i den mån han så vill. Fram till 1988 var järnvägsdebatterna i Sveriges riksdag långt utdragna. De berörde alltid samma tråkiga situation, nämligen att statens järnvägar gick med förlust. Dessa förluster skulle täckas, och de anslag som riksdagen gav åt statens järnvägar var alltid för små. Det kanske de fortfarande är, men då var de i verklig grad för små. Det berodde naturligtvis på att benägenheten var obetydlig när det gällde att förse ett förlustbringande företag med ytterligare kapitalförstärkningar. Det var i och för sig en djävulscirkel för statens järnvägar; ju sämre det gick, desto mindre anslag fick man, och ju mindre anslag man fick, desto sämre gick det. Det var 1988 som dåvarande kommunikationsministern, på initiativ av SJ:s egen koncernstyrelse, kallade en parlamentarisk arbetsgrupp att komma fram till en ny järnvägspolitik, som en del av en ny trafikpolitik. Det var med en väldigt stor majoritet i kammaren som vi antog 1988 års trafikpolitiska beslut. Man använder ibland starka uttryck, som historiska beslut osv., och jag tycker att man kan sätta det betyget på 1988 års trafikpolitiska beslut vad det gäller järnvägspolitiken. Vi skilde ut infrastrukturen från statens järnvägar, befriade dem från den tunga investeringsbörda som den kräver, och inrättade banverket. Det skall också betygas att man med den uppdelningen någonstans såg, i en inte alltför avlägsen framtid, att åkeriföretaget statens järnvägar skulle bli utsatt för konkurrens, på ett eller flera sätt, i spårverksamheten och övriga verksamheter. Jag sade att det var ständiga förluster i statens järnvägar, och det förde naturligtvis också med sig en tryckt stämning i den stora personalsamling som statens järnvägar utgjorde och utgör. Det är inte roligt att vara verksam i ett företag som ses över axeln på grund av att det visar dålig effektivitet och dåligt ekonomiskt resultat.

Det är en helt annan anda i statens järnvägar i dag än det var för fem år sedan. Det skall de ha beröm för. Det innebär också att vi har möjlighet och rättighet att ställa större anspråk på företaget, på ledningen och hela personalhierarkin, att anspänna sig och svara mot de krav och de förhoppningar som Sveriges riksdag som ägare ställer på dem. Vi vill att de skall vara skickade att utstå konkurrens, och det gör vi genom dessa stegvisa åtgärder. När jag ser reservationerna av Socialdemokraterna och Ny demokrati och meningsyttringen av Vänsterpartiet som har fogats till detta betänkande, tycker jag att de egentligen bara gjorts för reserverandets egen skull. Grundsynen är ju densamma som majoriteten i utskottet har. Som exempel kan jag ta Kenneth Attefors första reservation, där han vill att SJ skall få en accelererad mängd pengar för att öka snabbtågssatsningen. Ja, det vill vi också, och vi har egentligen gjort det. Vi har gett ökade anslag till banverket för att följa upp SJ:s krav. Men det är också, Kenneth Attefors, SJ:s egen investeringsinriktning som skall vara bestämmande. Det har riksdagen uttryckligen sagt i 1988 års trafikpolitiska beslut: Nu är det ni som får bestämma! Sedan vi har fördelat pengarna får ni använda dem efter eget skön. Sådana satsningar som rullande materiel, som har direkt med företagets egen investeringsverksamhet att göra, skall SJ själv klara på sina egna inkomster. Och banverket skall följa upp de krav som SJ-åkeriet ställer. Vi har alltså ökat anslagen väldigt mycket. Här kan både det ena och det andra partiet ta på sig förtjänsten av att vi i dag anslår nästan dubbelt så mycket till investeringar i infrastrukturen via banverket som vi gjorde bara för tre fyra år sedan. Sedan säger Kenneth Attefors i reservation nr 2 att man bör omdisponera medlen så att de kan användas till snabbtågstrafik på ostkustbanan. Det vore trevligt och framför allt mycket välgörande om Kenneth Attefors ville tala om hur de skall omdisponeras och vilka andra banor som skall berövas investeringar. Vilka indragningar skall man göra för att just ostkustbanan skall få snabbtåg? Jag övergår nu till Socialdemokraternas reservationer med Sven-Gösta Signell som första namn. Han är skeptisk till att man skall bolagisera SJ -- helt eller delvis -- innan man har utvärderat den omstruktureringsperiod som jag har beskrivit. Det ligger mycket i det. Men vi vet redan så mycket -- vi har följt SJ:s utveckling så noga -- att vi inte väntar oss några sensationella slutsatser av den utvärdering som kommer. Men redan departementschefen säger ju att man skall vara försiktig här och avvakta. Det han i dag begär är att SJ självt och på egen begäran skall få bolagisera sin kombitrafik för att på det viset kunna bli mer konkurrenskraftig, och det säger majoriteten i utskottet alltså ja till. Så kommer vi till trafikeringsrätten. Där har Socialdemokraterna ungefär samma argumentation: Man får inte skynda för fort, man skall ta det litet långsammare. Det är också kloka ord. Vi tror att man även här skall sätta fart på den skickliga ledning som SJ har och utsätta den för den konkurrens som det kan innebära. Därmed lämnar jag den reservationen att vila i den relativa glömska den är förtjänt av. Sedan har vi, som den sista av Ny demokratis reservationer, reservation nr 5, enligt vilken man vill utbilda signaltekniker. Det är säkert såväl vänligt som hyggligt och omtänksamt av Kenneth Attefors att föra fram detta. Tidigare försök att öka utbildningen av signaltekniker har misslyckats. Men det är också så, som utskottets majoritet säger: Nu växer det, nu blir det fart i järnvägsbyggandet. Det är alldeles riktigt, som Kenneth Attefors säger, att det råder brist på signaltekniker. Men vi tror att det löser sig självt. Man kan genom information och olika stimulansåtgärder öka intresset. Redan genom att påvisa att det här finns en brist kommer man säkerligen att med befintliga resurser kunna utbilda fler signaltekniker, så jag tror inte att vi skall vara alltför oroliga på den punkten. Så kommer vi till Bengt Hurtig från Vänsterpartiet. Jag tycker att Bengt Hurtigs inlägg var mycket intressant och egentligen värt en debatt i sig självt. Det var av större värde och innehåll än den meningsyttring som han har låtit foga till betänkandet. Jag räknar med att vi en annan gång skall kunna ta upp det till övergripande diskussion eller debatt, Bengt Hurtig. Men nu, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! När det gäller de ärenden som behandlas i betänkandet TU19 är Ny demokrati så gott som enigt med regeringen. Vad vi vill göra är att påpeka hur viktigt det är att speciellt i en lågkonjunktur satsa på den typ av infrastrukturinvesteringar som snabbtåg utgör. Beträffande Ny demokratis och Vänsterpartiets samsyn när det gäller järnväg och sjöfart vill jag säga att det är ett typexempel som visar varför vårt parti över huvud taget kom in i kammaren: Vi vill inte ha blockpolitik; vi vill ha sakpolitik. Nu tycker vi precis som Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet tycker precis som vi i dessa frågor -- okej; då är det bra. Jag bläddrar inte bara förbi Vänsterpartiets motion för att det råkar stå ett ''v'' inom parentesen. När det gäller investeringar i järnväg vet jag mycket väl att det är banverket och ledningarna själva som skall besluta om dem efter hand som vi ger dem pengar. Men det är alltid bra att vi folkvalda ger en signal till ledningarna för dessa tjänstemannastyrda verk om hur vi vill ha det. I revisorernas utredning, som har kommit precis nu, om hur vi härifrån kammaren bättre skall styra infrastrukturen står det faktiskt klart att det är vi som skall ta initiativet till hur vi vill ha det. Det är alltså inte tjänstemännen på verket som skall lägga fram förslag och vi bara bevilja en viss summa pengar till det, utan hädanefter är det vi som skall bestämma vad som skall byggas i Sverige enligt vad jag kan förstå av den här utredningen. Jag vet att det nu är på gång en ökad utbildning av signaltekniker. Vi skrev vår motion på grund av att vi var i Västerås. Redan efter tre fyra timmar av studiebesöket på ABB kom en klar signal därifrån om att det rådde brist på signaltekniker. Vi skrev då upp det i våra almanackor, och sedan skrev vi en motion om det. Vi ville ge en signal om att det var brist på just signaltekniker.
Herr talman! Jag tackar för denna utveckling av Ny demokratis tankar om förnuftsmässigt grundade koalitioner i riksdagen. Det ger mig anledning att fråga mig om man verkligen kan nå till mål som ligger i skilda väderstreck på en gemensam autostrada. Det är möjligt att det i så fall kan bli någon Hurtigrutt som Bengt Hurtig kan vara kompass för.

Herr talman! Rolf Clarkson sade inledningsvis att järnvägen är så viktig att en företrädare måste upp och tala från varje partigrupp bland de partier som i dag bildar regeringen. Jag kan hålla med Rolf Clarkson om att järnvägen är viktig. Jag kanske själv då skulle ha anmält mig för 40 minuter, gått igenom hela problematiken, pratat om planeringsprocesser osv. och givit uttryck för vilka banor som vi från socialdemokratiskt håll anser är nödvändiga, osv. Jag skulle t.ex. ha kunnat säga en hel del om bansträckningen genom Värmland, som så att säga är mitt skötebarn. Men jag gjorde inte det i och med att utskottsmajoriteten -- och det är en mycket bred majoritet -- i princip är enig om det betänkande vi har lagt fram. Vi är eniga om att man i planeringsprocesser sköter fördelningen av pengar; vi lägger så att säga fast ramarna. Med den utgångspunkten fann jag det litet anmärkningsvärt att majoriteten skulle representeras av fyra anmälda talare med vardera tio minuters anförande. Rolf Clarkson sade att vi motsätter oss en bolagisering av SJ och förslaget att vi redan nu skulle sätta ut datum för när det skall ske. Först och främst håller jag med Rolf Clarkson om att den ledning som kom till på SJ har fungerat ganska skapligt. Den har nästan kommit fram till de målsättningar riksdagen antog i 1988 års trafikpolitiska beslut. Men låt oss då utvärdera vad den har kommit fram till innan vi tar nästa steg. Av erfarenhet vet vi från vårt håll att får regeringen fria händer att göra någonting med samhällsägda saker här i landet händer det stora saker, och det händer snabbt. Och det är det som vi Socialdemokrater motsätter oss.

Herr talman! 1988 års trafikpolitiska beslut innebar att vi skulle styra över godstrafik från landsvägstransporter till järnvägstransporter. Även om volymen räknad i ton ökar på järnvägen blir förhållandet mellan de två olika transportsätten att landsvägstransporterna ökar på järnvägstransporternas bekostnad. Andelen transporter på landsväg blir alltså större. När tror Rolf Clarkson att det blir möjligt att uppfylla 1988 års trafikpolitiska beslut i det här avseendet?

Herr talman! Jag anser att de jämförelser som görs mellan de båda transportsätten inte är riktigt rättvisande. De miljöbelastningar som vägtrafiken åstadkommer när det gäller både luftföroreningar och markförsurning, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, och när det gäller buller, olyckor, osv. är svåra, näst intill omöjliga, att mäta ekonomiskt. Det fordras därför en kraftfull politisk styrning i syfte att åstadkomma denna förändring. Schweiz och Österrike har i vissa avseenden varit föredömen när det gäller förhandlingarna med EG. När får vi från den svenska regeringens majoritet se litet mer kraftfulla åtgärder? Jag tror inte att vi skall överdriva vår samsyn i dessa sammanhang. Även om det kan vara positivt att vara överens, tror jag att vi ibland kan behöva markera att vi har skilda synsätt i dessa frågor.
Herr talman! Det sista som Bengt Hurtig sade är alldeles riktigt, nämligen att vårt samförstånd mest består i att vi vet att det i stora delar i dessa sammanhang inte råder samförstånd oss emellan. Bengt Hurtig talade om styrningen av gods från väg över till järnväg i kombitransporter. Men man får inte glömma att detta är tekniskt besvärligt. Det är även ganska miljöförstörande att göra korta transporter till terminaler och därefter till adressorten. Om man skall transportera på järnväg skall det vara fråga om stora godsmängder och långa avstånd. Det är detta som är järnvägens styrka. Sverige är ledande i Europa när det gäller järnvägstransporter. Sverige är det land i Europa som har den längsta genomsnittssträckan för godstransporter per järnväg -- från Norrland med de tunga basindustrierna och genom landet ned till kontinenten. Så visst har vi anledning att i och för sig vara belåtna med att vi har en sådan järnvägspolitik i praktisk utformning.

Herr talman! Genom att upprepa argumenten för utförsäljningen av statliga företag för att klara investeringarna i infrastrukturen fångar Hugo Bergdahl inga röster i Norrbotten i varje fall. Där är det t.o.m. så att Moderaterna agerar mot en sådan politik. Många folkpartister och centerpartister är mycket tveksamma. Men det var inte detta jag tänkte ta upp med Hugo Bergdahl. Finland har investerat en hel del i moderniseringar av sina omaxlingsstationer för att få smidigare transporter med Europa, därför att Finland har en annan spårvidd än Sverige och övriga Europa. När man skall välja transportväg spelar det roll med vilka man gör affärer. Skall man göra affärer med norra Sverige vid Haparanda, måste man ha lyftkranar och truckar för att lyfta över gods från en typ av vagn till en annan typ av vagn. Det är en mycket tidsödande process, det innebär en besvärlig arbetsmiljö och det åsamkar skador på godset. Från olika håll, både från kommuner och från transportörer, har det under en lång tid påpekats att vi måste få en möjlighet att omaxla vagnar också i Haparanda. Utskottsmajoriteten har avstyrkt en del motioner som handlar just om detta. Skulle vi ändå inte kunna få en markering från den f.d. tornedalingen Haparanda är en oerhört viktig men liten investering, som vi borde ha råd med?

Herr talman! Även jag har besökt anläggningen för omaxling. Det sades mig att det inte var några större problem. Givetvis kan det tekniskt utvecklas ytterligare och bli bättre. Sedan till utförsäljningen av statliga företag. Jag har mycket stor förståelse för det som Bengt Hurtig säger om statliga företag. Annars skulle han inte vara en representant för ett tidigare kommunistparti och ha en socialistisk grundsyn. Det är bara att konstatera att på det viset skiljer sig Bengt Hurtigs och mina värderingar.
Herr talman! Jag lyssnade noga på Hugo Bergdahls anförande, eftersom jag uppfattade det som att han i inledningen uppmanade mig att göra det. Han kan bekräftade att det är Rolf Clarkson som är utskottsmajoritetens talesman. Men jag kan inte låta bli att begära replik på vissa saker som Hugo Hugo Bergdahl jämförde Sverige med Nordtyskland när det gäller infrastruktursatsningar. Visst kan man göra det och samtidigt påstå att det är långa avstånd i Sverige. Det krävs ytterligare satsningar här. Men att jämföra ett glest befolkat land som Sverige med Nordtyskland, som är relativt tätbefolkat, är ungefär som att jämföra Mälarbanan med inlandsbanan och sedan begära att det skall satsas lika mycket pengar per kilometer på bägge banorna. Det går inte ihop. Hugo Bergdahl kommer sedan fram till att det behövs pengar och hänvisar till utförsäljningen av statliga företag. Det är mycket som skall finansieras, enligt regeringen, med denna utförsäljning. Dessa pengar kommer inte att räcka till 10 miljarder till infrastruktur varje år. Det blir kanske 10 miljarder en gång, men sedan blir det säkert inte mer. Pengarna skall också täcka de enorma budgetunderskott som den nuvarande regeringen är på väg att förorsaka det här landet. Att kostnaderna för vår infrastruktur skall täckas av pengar från utförsäljningen av statliga företag är en ekvation som inte går ihop. Men det får vi återkomma till. Det är en debatt som skall hållas när det blir aktuellt att diskutera kompletteringspropositionen. Jag fick inte heller av andre namnet i utskottsmajoriteten svar på frågan: Blir SJ och banverket lönsammare för att man fastställer ett datum, den 1 januari 1995, då konkurrensen och bolagiseringen i fråga om SJ skall vara fullt genomförd? Det har jag inte fått något svar på.

Herr talman! Som vanligt tilldrar sig järnvägsfrågorna ett stort intresse. Det är över 100 Det handlar naturligtvis om mycket pengar. Det är fråga om 4,7 miljarder till järnvägens infrastruktur för banunderhåll och fortsatt järnvägsutbyggnad. Det är för övrigt exakt samma summa som beräknas komma in från fysiska personer i form av statlig inkomstskatt under kommande budgetår. För kammarens ledamöter är det inte svårt att sätta denna summa i relation till annat. Det kanske låter som vi satsar allt på järnvägen -- verkligheten är dock inte sådan --, men jag kan upplysa övrig publik om att dessa pengar utgör ca 1 % av statens utgifter. Samtidigt kan vi i dagens tidningar läsa att svenska folket under föregående år satsade 22 miljarder på spel. Vid en sådan jämförelse tycker jag att dagens anslag till en utbyggnad för framtiden inte verkar särskilt stort. Vi i Centern har under en följd av år arbetat för en höjning av investeringsnivån såväl beträffande vägar som beträffande järnvägar. Det är viktigt att så sker under 90-talet. Redan för ett par år sedan lade vi i Centern fast ett program som heter Nej, nu järnvägar. Vi beräknade att det skulle behövas ca 80 miljarder kronor fram till år 2010. Jag tror att det är viktigt att här i kammaren understryka -- Georg Andersson och jag har haft sådana debatter -- att varje parti, Socialdemokraterna t.ex. har börjat titta på sådant nu, lägger fast en profil för de projekt man vill ta fram osv. När vi väl har blivit överens i det avseendet får vi se på vilket sätt det hela skall finansieras. Jag tror att debatten skulle föras framåt om alla lade fast de projekt som anses nödvändiga. Jag tror att det är viktigt från flera synpunkter. I varje fall tidigare har vi ju varit eniga om att hela Sverige skall leva. Då måste vi satsa i hela vårt land. Precis som bl.a. Hugo Bergdahl tidigare har gett uttryck för är detta viktigt i och med ett utökat Europasamarbete. Det är naturligtvis också väsentligt att vi har goda kommunikationer både inom landet och även med Europa. I många motioner, liksom naturligtvis i regeringens proposition och utskottets betänkande, tas just de saker som jag här nämnt upp. Jag tycker att det är av stort värde att enigheten har ökat under den senaste tiden. Bannätets indelning tas upp i betänkandet. Utskottet förutsätter att frågan kommer att behandlas inom ramen för förestående utvärdering av 1988 års järnvägspolitiska beslut. Jag tror att det är mycket viktigt med en översyn för att se om det är rimligt att ha den indelning som vi har i dag. Som framgår av betänkandet spelar många länsjärnvägar en mycket stor roll i dag. Som banverket påpekar kan det ifrågasättas om anslagstilldelningen -- dels via banverket, vilket gäller i dag, dels vis LTA-anslag -- är den ändamålsenligaste. Låt oss se på den frågan, som det sägs i betänkandet. Både i det här betänkandet och i många motioner tas olika enskilda banor upp till behandling. Det har sagts här att vi inte skall diskutera de sakerna för mycket i dag. Vi får återkomma till dem senare. Men jag vill ändå anföra några synpunkter på en del bansträckningar. Det är naturligt för mig som göteborgare att jag börjar med Västkusten. Västkustbanan måste enligt Centerns mening snarast färdigställas. Det är olyckligt att den samfinansiering som utskottet ställt sig bakom -- såsom varande en möjlighet, då man från regionala aspekter vill påskynda en utbyggnad -- mer eller mindre har kommit att bli ett krav. Men riksdagen har, menar jag, aldrig sagt det. Det är från nationell synpunkt viktigt att snabbt få Västkustbanan genomförd. Kommunerna skall inte ha någon form av vetorätt, som det nu faktiskt kan vara fråga om med de fördröjningar som följer. Bohusbanan är en annan bana som det är viktigt att snabbt få utbyggd till Oslo. Enligt Centerns uppfattning skall utbyggnaden ske via Bohuslän. Det är det snabbaste sättet om man med järnvägen vill ta sig mellan Göteborg och Oslo. Det är av stor vikt i en tid med ett utökat internationellt samarbete. Självklart skall vi också se till att det blir dubbelspår upp till Karlstad. Det är den banan som SJ vill satsa väldigt mycket på, inte minst beträffande godstrafiken. Det är också oerhört viktigt att den banan får fortsätta till Oslo. För mig och för Centerpartiet har det alltid varit obegripligt att det inte skulle vara minst tre spår mellan Oslo och Göteborg. Så småningom blir ju vägkommunikationerna mycket goda. För att järnvägen skall vara ett alternativ måste man alltså se till att dessa satsningar görs. Götalandsbanan är en annan bana som ännu så länge bara finns på planeringsstadiet. Men det är viktigt att gå vidare i det avseendet, så att den här banan kommer med i planerna. På samma sätt förhåller det sig, som tidigare talare här har sagt, med Bothniabanan. Den är viktig för Norrlandskusten. Viktiga är också Ostkustbanan, Mälarbanan och Sveadalsbanan. I dag står det att läsa i en av dagstidningarna om Arlandabanan. Oberoende av vad andra intresseorganisationer kanske tycker tror jag att det är viktigt att vi får en spårburen linje till en sådan flygplats som Arlanda. Även för oss i Västsverige tror jag att det på sikt behövs en sådan linje till Landvetter. Bl.a. miljön kräver att vi utökar den spårburna trafiken. Till de banor som vi talar om i dag finns det anslutningsbanor. En del tillhör stomlinjenätet. Men det finns också anslutningsbanor som tillhör länsjärnvägsnätet. Det är viktigt att dessa underhålls väl och att en bra utbyggnad sker -- detta för att kunna upprätthålla en bra trafik och för att kunna förse det större nätet med ytterligare trafik. Herr talman! En bana som det inte har talats särskilt mycket om i dag -- jag tror att i varje fall Hugo Bergdahl något berörde den -- men som nämns i utskottsbetänkandet är inlandsbanan. Två motioner har väckts. Men frågan påkallar ingen åtgärd, med all rätt, eftersom det sägs att frågan skall bli föremål för prövning senare i denna kammare. Eftersom det i dag är tre veckor tills detta riksmöte avslutas lär vi inte hinna behandla frågan förrän under nästa riksmöte. Jag vill därför redan nu säga några ord om inlandsbanan. Inlandsbanan går i Norrlands inland, genom halva vårt land. Den har betydelse för näringslivet. Också från turistsynpunkt har den mycket stor betydelse. Inlandsbanan bedöms, det säger många som bor utmed banan, vara den bästa kommunikationen. Sett till det totala investeringsbehovet när det gäller järnvägar, vägar och broar är kostar inlandsbanan de svenska skattebetalarna mycket litet pengar. Vi bör betänka vilket tillskott Norrland har inneburit för den svenska statskassan i fråga om malmen, skogen, vattenkraften och turismen. Jag förutsätter därför, herr talman, att denna kammare snarast får emottaga en proposition om inlandsbanan med ett innehåll som är sådant att en fortsatt drift av inlandsbanan möjliggörs. Något annat är otänkbart om man menar allvar med devisen Hela Sverige skall leva. Därmed yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Snälla Jarl Lander, i likhet med Hugo Bergdahl har jag sagt att det för det fortsatta arbetet är viktigt -- jag inledde med att tala om det -- att vi ökar investeringarna. Det är exakt vad Centern tidigare har sagt. Inte heller under tidigare riksmöten har vi sagt att vi på en gång kan genomföra det vi talar om här. Vi säger att det här gäller fram till år 2010, och det är vad jag tidigare i dag har pläderat för.
Herr talman! I mångt och mycket kan jag instämma i det som Rune Thorén sade om det önskvärda med en proposition om inlandsbanan. Men när det gäller Rune Thoréns uppräkning här av olika prioriterade sträckor uppfattar jag inte att han hade med Bothniabanan och Norrbottniabanan. Trots allt finns det ju en fempartimotion som Centern också medverkat till. Herr talman! Jag yrkar bifall beträffande mom. 14 till min meningsyttring om Bothniabanan. Jag undrar om inte Rune Thorén kunde ställa upp på det.
Herr talman! Jag kan lugna Bengt Hurtig genom att säga att jag hade med Bothniabanan, Ostkustbanan osv. Jag tänker inte yrka bifall till någon meningsyttring. Däremot kan jag säga att Bothniabanan fanns med redan på ett tidigt stadium när det gäller Centerns syn på det framtida järnvägsbyggandet i Sverige.

Herr talman! När Jarl Lander och övriga läser snabbprotokollet i morgon, kommer det att framgå för dem att Jarl Lander aldrig ställde den fråga till mig som han sedan ställde till Hugo Bergdahl. Då är det inte lätt att besvara frågan. Jarl Lander begagnade sig, tydligen medvetet, av tekniken att replikera på en partiföreträdare i taget. Det var inget i vare sig Hugo Bergdahls eller Rune Thoréns inlägg som stred mot den järnvägspolitiska uppfattning som jag och mitt parti företräder. Jag kan göra ett undantag för hackandet om inlandsbanan. Båda vet att Moderata samlingspartiet har en mer distanserad syn på inlandsbanans framtid. Både Rune Thorén och Hugo Bergdahl vet vad som menas med distanserad syn. Men det är inte i dag som den debatten skall föras. Banan ingår i bilden av den järnvägspolitiska inriktning som dessa båda partiföreträdare har. Jag gör inga invändningar mot det nu, utan det kommer vid ett senare tillfälle. För övrigt är Jarl Lander för första gången i dag, och jag hoppas för sista gången, ute i ogjort väder när det gäller hur han skall försvara sitt partis järnvägspolitik.

Herr talman! Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut har banverket och SJ fått medel att disponera. Enligt beslutet skall de disponera över dessa medel. Enligt senare beslut är det vi politiker som skall bestämma hur medlen skall disponeras. Jag hävdar att medlen skall omdisponeras till redan bestämda projekt och att ostkustbanan skall få hög prioritet.

Herr talman! Vi har i motion Jo629 pekat på möjligheten att genom en temporär höjning av skrotningspremien till 5 000 kr. på ett snabbt och kraftfullt sätt minska miljöstörningarna från personbilstrafiken. Det är viktigt att visa allmänheten att miljöavgiften på bensin också går till kraftfulla åtgärder inom bilismen och inte försvinner in i statsbudgeten till andra ändamål. I utskottets motivering för avslag talas det om att med en höjning från 500 till 1 500 kr. har man fått en fördubbling av utskrotningsgraden. Med dessa fakta i bakhuvudet är det svårt att förstå den passivitet som visas Ny demokratis motion. Just därför att det är en temporär och kraftfull åtgärd som föreslås är vi övertygade om att åtskilliga skulle passa på tillfället. Vi vill ha ett enkelt system att använda. Därför har vi tänkt att bilhandlarna skulle ta hand om bilarna och sedan åläggas att skrota dem direkt. På så vis slipper vi en hel del administration hos myndigheter. Vi i Ny demokrati vill ha mer raka rör mellan vad bilisterna i dag betalar in till statskassan och vad bilisterna får nytta av. Vår motion ligger väl i linje med detta. Bilismens miljöskatter skulle användas för att minska bilismens nedskräpning av miljön. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande, talade miljöministern redan i budgetpropositionen om att han skulle tillsätta den omtalade arbetsgruppen. Vi är nu framme i maj månad, och det har kommit en kompletteringsproposition där det står att arbetsgruppen bör tillsättas. Man har alltså på fyra månader inte klarat av om man skall eller bör tillsätta den. Hade den gruppen kommit i gång som det var tänkt från början, i januari månad -- kanske hade den kunnat tillsättas ännu tidigare --, hade vi inte behövt ha den här debatten. Då hade det inte funnits skäl för något tillkännagivande, men nu finns det anledning att göra ett sådant. Vi måste vänta på EG-direktiven, säger Patrik Norinder. Varför måste vi vänta på EG-direktiven, när EG:s egna medlemmar inte väntar på dem? Det finns länder i EG som anser att exempelvis Portugal bromsar utvecklingen. Frankrike, som från början hade tänkt fatta beslut för ett par månader sedan, fattade sitt beslut i förra veckan. Nederländerna kommer att fatta beslut när som helst. Man bryr sig alltså inte om att vänta på EG direktiven, därför att man inser hur viktigt det är att snabbt få fart på arbetet med avfallsfrågorna. Det är minst lika viktigt för oss i Sverige. Alla vet ändå ungefär hur EG-direktiven kommer att se ut. Det blir minimiregler, och vi kan lägga oss på en högre nivå som vi tycker är lämplig för svensk del.

Herr talman! Det är intressant att höra skillnaden mellan Patrik Norinder och Lennart Daléus. Patrik Norinder såg inte de stora problem som Centern faktiskt ser, och som vi ser. Men om Centern nu har fört fram dessa frågor sedan början av 80-talet, som Lennart Daléus säger, är det väl ännu konstigare att miljöministern, som ju är centerpartist, inte sedan oktober har lyckats tillsätta den arbetsgrupp som han anser bör eller skall jobba igenom dessa frågor. Eller är den tillsatt nu, sedan kompletteringspropositionen lades fram? För varje månad försvinner tid för oss. Dessutom säger Lennart Daléus att det kommer ett förslag till riksdagen under hösten. Men i kompletteringspropositionen står det att regeringen skall fatta sitt beslut före årsskiftet. Då hinner inte propositionen till riksdagen under hösten. Då kommer den efter jul. Det är fråga om en annan tidsbild. Jag vet inte vilket som är rätt. Men Lennart Daléus, som delvis finns i departementet, vet det förmodligen. Vi är otåliga för att inte förslagen kommer.

Herr talman! Inga-Britt Johansson snuddar vid miljöarbetet i stort i regeringen. Vi är nöjda i Centern med det sätt på vilket vi har lyckats få miljöfrågorna att genomsyra alla samhällssektorer i regeringsarbetet. Det är det som ger de verkliga resultaten. Den tid är förbi då man kunde lägga det totala miljöansvaret på ett departement eller en departementschef. Detta arbete har lyckats. Det hänger väl samman med hela avfallsfrågan. Det gäller att få hela samhället att fungera som ett kretsloppssamhälle. Den ambitionen har lyckats. Den ambitionen kommer vi att ha i fortsättningen också. Därför tycker vi att det är bra att lyckas också med de samarbetspartner vi har i regeringen nu. Vi har ibland lyckats även i frågor där vi har diskuterat med Socialdemokraterna. Då har det snarare varit trots Socialdemokraterna och inte på grund av Socialdemokraterna.

Herr talman! Det gläder mig naturligtvis oerhört att regeringen tycker att det är intressant att be om råd från Vänsterpartiet i den här frågan och att man inte anser sig själv ha kompetens och kunnighet på det här området för att lägga fram egna förslag. Jag tror inte att vi från Sveriges sida i detalj behöver kopiera det tyska systemet. Men jag tror ändå att vi skulle kunna komma ganska långt med ett principiellt ställningstagande. Såvitt jag förstod den här diskussionen var det också avsikten med propositionen som förutsågs från regeringen. Den skulle tydligt och klart lägga fram en principiell syn och tala om var ansvaret för avfallshanteringen skulle förläggas. Därmed skulle producenterna få tydligare riktlinjer om att det är hos dem som ansvaret vilar. Vet är också Vänsterpartiets synpunkt att det är den typen av beslut som vi omedelbart behöver ta ställning till. Därmed inte sagt att vi i detalj måste ha det hela klart för oss. Herr talman! Eftersom jag inte hann med det i mitt inledningsanförande vill jag säga att jag är mycket glad över att utskottet har avvisat motion 645 från Ny demokrati, som ändå förtjänar att lyftas fram för att den är så oerhört oseriös. Det är naturligtvis ett exempel på hur man absolut inte kan hantera den här frågan. Det handlar om, vilket också sägs i reservation nr 1, att man bör ta upp överläggningar och diskussioner med alla berörda parter och se till att få fram principer och system som alla kan vara överens om och arbeta för. Då kommer vi säkert att få bästa tänkbara resultat.

Herr talman! Det är riktigt, Patrik Norinder, att Ny demokrati i valrörelsen gick ut och sade att vi inte vill ha något onödigt byråkratiskt krångel som kan uppstå som en följd av onödiga lagar. Det har vi sagt, men vi har också sagt att det finns områden där det bästa sättet att lösa problem kan vara en lagstiftning. Vårt sätt att uttrycka oss i motionen är tydligen enligt Annika Åhnberg mycket ointelligent. Vi har skrivit på detta enkla och rättframma sätt därför att vi inte har haft tillräckligt beslutsunderlag av typen: Vad kostar det och vad krävs det för att bygga om alla befintliga flerfamiljsfastigheter för att kunna ordna sopsortering? Vad kostar det att transportera avfallet och vad behövs det för utrustning för att transporterna till lämpliga depositionsplatser? Kan man ta hand om det sorterade avfallet på ett vettigt sätt när det väl har kommit till depositionsplatsen? Vilka blir konsekvenserna och hur höga blir kostnaderna? När det gäller industriavfallet tror jag att det är lättare att lösa detta problem. Inom industrin har man redan nu i mycket stor utsträckning återvinning av olika avfallsprodukter. Återvinningen av hushållsavfall är inte alls lika utbyggd. När vi diskuterade denna fråga i utskottet framhöll jag, vilket Patrik Norinder mycket väl vet, just dessa punkter som en orsak till att jag inte ville ansluta mig till ett yrkande om ett tillkännagivande till regeringen. Ett skäl härtill är också att det i kompletteringspropositionen nämns att en arbetsgrupp ser över dessa frågor och att regeringen ämnar fatta ett beslut om en proposition före årsskiftet, något som tidigare talare har framhållit. Vi tyckte då i vår partigrupp att det i detta läge vore mycket bättre att avvakta och se vad propositionen kommer att innehålla. Jag är inte lika bekymrad som socialdemokraterna om propositionen dröjer en eller annan månad in på nästa år, dvs. om den kommer i januari eller i mars. Det viktiga är att propositionen innehåller ett gott förslag som vi kan stödja och som får till resultat att vi blir av med sopberget och får en vettig grad av återvinning av avfallet. Det är inte heller säkert att en lag om sopsortering är det bästa sättet att komma till rätta med detta problem. Jag hoppas att arbetsgruppen kommer att lägga fram förslag som visar att det finns andra alternativ som i slutändan leder till samma resultat. Även om vi har väckt en motion med förslag om en lagstiftning, kommer vi inte envist som en mulåsna att hålla fast vid vårt förslag, om det av regeringspropositionen framgår att det finns bättre sätt att uppnå samma resultat. I sådant fall är vi beredda att ändra oss.
Herr talman! Jag tycker att det var bra att Christer Windén litet grand lade till rätta Ny demokratis tankar. Såvitt jag förstod Christer Windén rätt, är han inte säker på att en lagstiftning är den bästa vägen. Jag kan också tänka mig att Christer Windén kommer att stödja det förslag som regeringen lägger fram efter årsskiftet. Det är också bra att Christer Windén har kommit fram till att det inte föreligger så stor brådska. Det visar att han förstår problematiken. Jag reagerade litet mot ert motionsförslag mot bakgrund av att ni tidigare lagt fram förslag om ytterligare krångel med prismärkning av varor. Om ni hela tiden lägger fram förslag av det slaget, lever ni inte upp till vad ni sagt om byråkrati och krångel. Men det kanske i och med detta nu är slut på det området. Det får vi i alla fall hoppas.
Herr talman! Om regeringen lägger fram ett förslag som är det i våra ögon bästa, så kommer vi att stödja det förslaget. Kommer det ett förslag från regeringen som inte är lika bra som förslag som har lagts fram från annat håll, så stödjer vi inte regeringens förslag utan det andra förslaget. Vi stöder ett bra förslag, oavsett varifrån det kommer. Det viktiga är att vi med förslaget uppnår de syften som vi har angett.
Herr talman! Om jag uppfattar Christer Windén rätt nu, så stöder Ny demokrati förslag från antingen det ena eller det andra hållet. Har ni inte tänkt på att stödja era egna förslag? De kanske inte är så väl genomarbetade att de är någonting att stödja. Vore det i så fall inte bättre att ni avhöll er från att lägga fram sådana förslag.

Herr talman! Jag tycker inte att Ny demokrati förtjänar att komma undan den här diskussionen så lättvindigt. Man måste faktiskt betrakta den här motionen som en partimotion, för den är ju ändå undertecknad av herr överstegaloschen Ny demokrati kanske inte tar riksdagsarbetet på allvar, men jag är övertygad om att väljarna faktiskt gör det. Sanningens minut kommer nog till slut, då väljarna även av Ny demokrati kommer att kräva att partiet skall vara någonting annat än ett gäng glada galoscher och i stället ta ansvar för de politiska förslag som man faktiskt lägger fram. Man kan inte med argumentet att man är ett litet parti och inte har tillräckliga resurser lägga fram ett förslag som är så entydigt och sedan bara säga, att om det kommer ett bättre förslag, så struntar vi i vårt förslag. Partiet måste väl ändå haft en avsikt. Partiet har mycket tydligt och entydigt föreslagit en lagstiftning på detta område. Man begärde inte en utredning, utan vad man föreslog var mycket klart och entydigt en lagstiftning om obligatorisk källsortering. Jag tycker att det är allvarligt när man på ett sådant här område kräver lagstiftning. Vad är det för samhälle man tänker sig i framtiden. Hur skall det se ut i ett samhälle där man har obligatorisk källsortering? Det kanske kommer liknande förslag även på andra områden. Vem skall övervaka allt detta? Vad skall vi leva i för typ av samhälle? Jag anser inte att man bara kan stå här och svamla och säga, om det kommer ett förslag som är bättre så stöder vi det i stället. Jag tycker att Ny demokrati skall göra avbön och säga att detta var ett mycket dåligt förslag. Ni bör säga att ni skall försöka tänka er bättre för i fortsättningen. Det är det minsta man kan begära.
Herr talman! Häromdagen angrep John Bouvin folkpartisterna med ett invektiv, och han blev tillrättavisad av talmannen. I dag blev vår partiledare kallad för en galosch. Jag tycker att det är minst lika allvarligt. Jag tycker, Annika Åhnberg, att vi i denna kammare borde hålla oss med ett litet bättre ordval och låta bli invektiv, åtminstone i jordbruksutskottet och i jordbruksdebatter. När det gäller de anklagelser som Annika Åhnberg riktade mot vårt parti vill jag säga att jag i utskottet mycket noggrant redogjort för våra motiv och våra ställningstaganden. Vi hade en lång diskussion om detta, och Annika Åhnberg är mycket väl medveten om vad jag sade. Jag tycker inte att jag har någon anledning att upprepa de argument som jag anfört i utskottet och som jag redogjort för även här på ett tillräckligt klart sätt.
Herr talman! Med tanke på de invektiv som numera florerar i den politiska debatten i Sverige, måste jag säga att jag tycker att uttrycket ''galosch'' i sammanhanget är synnerligen modest. Jag trodde att en av de saker som Ny demokrati är mycket intresserat av är att förnya det politiska språket och skoja till det hela litet grand.
Herr talman! Annika Åhnberg har totalt missuppfattat uttrycket ''drag under galoscherna''. Det har ingenting med galoscher i ordets egentliga bemärkelse att göra. Det är ju ett illustrativt uttryck. Det är ett abstrakt uttryck för någonting som får saker och ting att ske snabbare i samhället. Jag nöjer mig med det. Jag tycker att vad Annika Åhnberg sade var så oerhört dumt.

Herr talman! Som Lena Klevenås sade är inte detta någonting man direkt skrattar högt åt, men det är kanske ändå nödvändigt att ha en viss ordning på en del siffror och fakta, för att på det sättet kunna gå tillbaka och se vad som händer i samhället. Från majoritetens sida har vi inte funnit anledning att följa det förslag som finns i reservationen och i den socialdemokratiska motionen. Om jag skall vara ärlig måste jag säga att jag ser väldigt små skillnader i synsätten. I det yttrande jordbruksutskottet fick från finansutskottet står: ''Det är därför en fördel som utskottet ser det att uppgifter som kan användas för administrativa ändamål inte regleras i samma lag som de statistiska uppgifter som skall insamlas för den officiella statistiken. De som lämnar uppgifter enligt lagen om den officiella statistiken skall kunna göra detta i en fast förvissning om att uppgifterna inte kommer att kunna användas för andra ändamål än för statistik och forskning och att de omfattas av statistiksekretessen.'' Detta uppfyller ju väl de krav Lena Klevenås ställde och som också ställs i reservationen, där man skriver: ''De som lämnar uppgifter för statistik och forskning skall kunna göra detta i en fast förvissning om att uppgifterna inte kommer att kunna användas för andra ändamål och att de omfattas av statistiksekretessen.'' Sedan kommer vi till nästa fråga, nämligen att uppgifter skall samlas in även för administrativa ändamål. Detta förekommer ju ännu på jordbrukets område när det gäller djurbidrag, arealbidrag och annat. Finansutskottet skriver i sitt yttrande, som också jordbruksutskottet har ställt sig bakom: ''När uppgiftsinsamling skall ske till ett register som förs både för statistiska och administrativa ändamål är det därför enligt utskottets mening befogat att detta förhållande regleras i en särskild lag.'' I reservationen står: ''När uppgiftsinsamling skall ske för administrativa ändamål är det därför befogat att detta förhållande regleras i en särskild lag.'' Herr talman! Jag tror vi har ungefär samma uppfattning. Vi kan naturligtvis reglera det här på olika sätt. Det är mera en teknisk fråga. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förslaget i proposition 137 går ut på att utvidga skyldigheten att lämna miljörapport. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet skall alltså avge en miljörapport om verksamheten finns angiven som tillståndspliktig i bilagan till miljöskyddsförordningen. Dessutom får uppgiftsskyldigheten även avse sådana utsläpp till omgivningen som inte regleras av villkoren i tillståndsbeslutet. Det kan inte vara rimligt att myndigheter från företag skall kunna begära uppgifter som inte följer direkt av koncessionen. Detta måste enligt min uppfattning bygga på en frivillig basis. Det betyder att ett företag kan bli tvingat att avlämna rapporter vars innehåll godtyckligt bestäms av en myndighet. Jag anser att man måste ha rätt att begära en godtagbar motivering till varför rapporten begärs och att man även måste ha rätt att ifrågasätta behovet av en rapport. Det finns annars en uppenbar risk, herr talman, att myndigheten i sin allmänna nit kan utsätta företag för rent trakasseri. Jag kan tänka mig att en utvidgad miljörapport, med stora krav på rapportens innehåll och dess rent formella uppställning, kan orsaka väldigt stora extra kostnader för små företag och dessutom kanske t.o.m. leda till att de måste nyanställa personal. Detta innebär stora kostnader. Det är därför viktigt att behovet av en utvidgad rapport kan verifieras och motiveras på ett godtagbart sätt. Det måste med andra ord finnas en bakdörr för företagen. Om det visar sig att ett företags överklagan är välgrundad, dvs. att myndigheten inte på ett godtagbart sätt har kunnat motivera sina krav, bör företaget kunna begära skälig ersättning för sina ökade kostnader. Att jag väckte en motion med anledning av den här propositionen berodde således på att jag ville se till att uppgiftslämnare tillförsäkras skälig rätt att värja sig mot omotiverad myndighetsutövning. Jag kan tänka mig tillfällen då myndigheterna aningslöst begär rapporter, som i och för sig kan vara intressanta men för vilka företagens kostnader inte står i rimlig proportion till nyttan av rapporten. Jag finner det märkligt att utskottet låter detta faktum passera utan vidare kommentar. Herr talman! Jag yrkar bifall till min reservation under mom. 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta jordbruksutskottets betänkande nr 21 behandlas regeringens förslag om ändring i miljöskyddslagen och ändring i lagen om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. Utskottets ställningstaganden innebär bl.a. att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet skall avge en miljörapport om verksamheten finns angiven som tillståndspliktig i bilagan till miljöskyddsförordningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också föreskriva att uppgiftsskyldigheten i en miljörapport skall kunna avse sådana utsläpp till omgivningen som inte regleras av villkor i tillståndsbeslutet. Tillsynsmyndighet skall också, efter ansökan av tillståndshavare, kunna ändra villkor även i skärpande riktning. En viktig del i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, skydda människors hälsa och hushålla med naturresurserna är att begränsa utsläpp av skadliga föroreningar och att söka avveckla användningen av farliga kemikalier. Herr talman! Syftet med miljörapporten är dels att förstärka företagens egen kontroll, dels att förbättra myndigheternas tillsyn över verksamheten. En viktig förutsättning för en effektiv tillsyn över tillståndet i miljön är att miljörapporterna innehåller uppgifter som gör det möjligt att vid sidan av villkorskontrollen också bedöma belastningen på miljön, om belastningen minskar eller ökar och om av riksdagen fastlagda mål kan uppnås. Vidare måste myndigheterna ha en god överblick över tillståndet i miljön och också kunna se till att tillsynen upprätthålls i enlighet med miljöskyddslagens bestämmelser. Miljörapporterna, som avlämnas varje år, kan i detta sammanhang bli ett värdefullt hjälpmedel. När det gäller kostnaderna måste framhållas att ansvaret för ett fungerande miljöskydd främst ligger på det företag som utövar den miljöfarliga verksamheten. Det är också därför företagets skyldighet att anpassa sin verksamhet till miljöskyddslagens krav. Lagens bestämmelser bygger därför på principen att den som beviljas tillstånd att utöva miljöfarlig verksamhet också står för kostnaderna för såväl tillståndsprövningen som de skyldigheter som kan vara förenade med tillståndet och verksamheten. Det vore orimligt om skattebetalarna tvingades stå för dessa kostnader. Utskottet har därför inte kunnat tillmötesgå Ny demokratis motionsyrkande om rätt till särskild ersättning för kostnader i samband med den utvidgade miljörapporten. Ny demokrati föreslår också att företagen skall ha rätt att överklaga beslut om utvidgad miljörapport. Detta tillgodoses i regeringens förslag om ändrad lydelse av miljöskyddslagens 48 §. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För det första konstaterar jag med tillfredsställelse att Annika Åhnberg tydligen har slutat att tycka att det är bra med retroaktiva lagar. Det är ett hälsotecken. För det andra skulle jag vilja påpeka, att jag sade mycket tydligt i talarstolen att anledningen till min motion är att jag vill ge företagen en rimlig möjlighet att värja sig för en ojust behandling, som mycket väl kan förekomma från myndigheters sida. Myndigheter är inte ofelbara, utan de kan också göra fel. Det måste finnas en möjlighet att visa att det man gör är välmotiverat. Om det är det, Annika Åhnberg, är det ingen som protesterar mot det. Vad man protesterar mot är de fall där man kan visa att det inte är motiverat. Det är hela pudelns kärna. Det är inte alls konstigt. Jag är mycket förvånad över att man så vårdslöst läser vad som står i motionen och så vårdslöst lyssnar på vad jag säger i utskottet och här i kammaren. Det är inte särskilt trevligt att bli påhoppad för någonting som är direkt gripet ur luften.
Herr talman! Det är klart att det inte är särskilt trevligt att bli påhoppad, men om man väcker oseriösa och dåliga förslag får man faktiskt finna sig i det. I den här propositionen, som jordbruksutskottet tillstyrker, föreslås att det är de verksamheter som avses i lagen och som regleras i förordningen till lagen som skall finnas med i miljörapporten. Eftersom Ny demokrati med sitt yrkande, som man har reserverat sig till förmån för, tycks mena att det inte finns anledning att i miljörapporten ta in alla de verksamheter som nämns i den förordningen, skulle jag vilja veta vad Ny demokrati menar när man skriver ''begränsas till väl motiverade behov eller när synnerliga skäl föreligger''. Vem skall definiera det? Vilka verksamheter som nu avses med lagen och förordningen är det som Ny demokrati inte tycker är underlag för välmotiverade behov eller synnerliga skäl?

Herr talman! Jag ställde en mycket konkret fråga till Christer Windén: Vilka verksamheter som finns i den här förordningen till miljöskyddslagen är det som Ny demokrati inte anser är underlag för välmotiverade behov eller synnerliga skäl? Jag fick inget svar på den frågan -- tyvärr. Det är klart att företag är kostnadsmedvetna och gärna vill undvika kostnader, men här handlar det om miljökostnader som någon gång måste betalas av någon. Om vi inte betalar dem nu och inte ser till att begränsa miljöfarliga verksamheter så mycket vi kan nu, blir det kommande generationer som får betala de kostnaderna. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är en bra princip. Vi vill absolut inte stänga dörren för privat företagsamhet. För att återvända ett kort ögonblick till det betänkande vi nyss diskuterade, som handlade om att införa obligatorisk källsortering även för företagen, var Ny demokrati inte så medvetet om vilka problem man kunde ställa till med även för privata företag. Det förefaller som om hela politiken är något ogenomtänkt. Jag tror också, även om Christer Windén känner många företagare -- vilket jag också gör -- att miljömedvetenheten är stor även bland företagare och att de kan tycka att det är rimligt att göra en bra miljörapportering, som kan ligga som underlag för en ännu bättre miljöpolitik i framtiden.

Herr talman! när man går hem från handelsboden mitt bland vitsipporna och veta med sig att dom börjat smälta kanoner se åkrarna åter klyvas livna till man skulle lägga sig på rygg rakt på blöta marken så smått ge sig till att nynna. Pentti Sarrikoski, den begåvade finske diktaren, gav ord åt våra drömmar. Drömmar och visioner, som vi länge befarade skulle förbli drömmar. Men nu är det dags att så smått ge sig till att nynna. För nu börjar kanonerna smältas om till plogar. I dag är det kalla kriget slut. En dramatisk och positiv förändring i internationella relationer har ägt rum. En mycket kraftig nedrustning pågår nu av såväl kärnvapen som konventionella vapen. Upplösningen av Sovjetunionen och demokratiseringen av Central och Östeuropa har lett till en totalt förändrad situation i Europa. Det finns fortfarande de som menar att just kärnvapen, militär styrka och avskräckning klarade freden. Men nu när dessa kraftigt minskar i betydelse, ökar förtroendet, samarbetet och förutsättningarna för verklig fred, och risken för krig minskar. Under de senaste åren har närmast en revolution ägt rum på nedrustningsområdet. Kärnvapen har för första gången i historien börjat förstöras. I Parisavtalet, november 1990, har alla Europas stater, jämte USA och Canada, kommit överens om det största nedrustningsavtalet någonsin om konventionella vapen och om ett alleuropeiskt samarbete för att stärka förtroendet och säkerheten dem emellan och för att främja rustningskontroll och nedrustning. Sakligt samarbete och växande ömsesidig förståelse ersätter den tidigare misstänksamheten och rivaliteten i en för några år sedan otänkbar utsträckning. För så är det: Säkerhet måste uppnås inte mot motståndaren utan tillsammans med honom. Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad i stället för på hot om ömsesidig förintelse. Säkerhet kan bara byggas tillsammans. Den gemensamma säkerhetens grundidé har i praktiken fått genomslag i internationell politik. Allt är långtifrån bra, även om nedrustningen har tagit fart. Det finns en risk att den hotande ''lag och ordning'' som kärnvapnen åstadkom, ersätts av en hotande oordning på grund av etniska och nationella konflikter, fattigdom eller protektionism och handelskrig. Risken är också att kunskapen hos tusentals arbetslösa f.d. sovjetiska kärnvapenexperter och tekniker kan komma att spridas över världen. Å andra sidan finns nu en verklig möjlighet att minska den militära aspekten av säkerhet. Ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter kan komma att spela en mycket större roll. Gemensam säkerhet kan ersätta gemensamt försvar i allianser. Sveriges nedrustningsarbete måste utgå från en syn på säkerhet och samarbete, som betonar det gemensamma intresset för fred och mänsklig överlevnad och samtidigt en rättvis ekonomisk och social utveckling. För detta krävs en fortsatt aktiv svensk internationell freds och nedrustningspolitik. Denna politik är naturligtvis inte statisk. I takt med de positiva förändringarna för en kraftig nedrustning måste självklart svensk nedrustningspolitik kontinuerligt analyseras och förändras. Provstopp, icke-spridningsavtal, totalförbud mot kemiska vapen, begränsning och kontroll av vapenhandeln, är exempel på några av alla de frågor som inte kan lösas ensidigt eller i bilaterala avtal utan kräver internationella avtal inom Sverige har genom långvarigt engagemang, teknisk kunskap och förhandlingskompetens särskilda möjligheter till konstruktiva insatser. Därtill har under en lång följd av år nedrustningspolitiken haft ett mycket brett stöd i riksdagen. I avsaknad av en deklarerad nedrustningspolitik från regeringens sida har vi socialdemokrater i vår partimotion U402 lagt fram förslag till en sådan politik, omfattande såväl totalförbud mot kemiska vapen, radiologiska vapen, laservapen som begränsning av vapenhandel. Men framför allt har vi föreslagit ett omfattande program för en kärnvapenfri värld. Trots det kalla krigets slut och den påbörjade nedrustningen finns fortfarande de flesta kärnvapnen kvar. Utskottet har också ställt sig bakom de flesta av våra förslag -- dock inte alla. Därför vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 Målet måste vara en kärnvapenfri värld; ett mål som inte längre är otänkbart. När INF-avtalet om avskaffande av en hel kategori av kärnvapen skrevs under i december 1987, skrevs i princip också kärnvapnens politiska dödsattest under. Det är mer en fråga om tid, vägar och metoder att bli av med dem. Våra förslag omfattar bl.a. ett fullständigt provstopp, icke-spridningsfördraget, kärnvapnens olaglighet, marin kärnvapennedrustning, skrotning av kärnvapen under FN:s kontroll och en kärnvapenfri zon i Norden. Kunskapen om kärnvapen kommer inte att försvinna, men viljan och möjligheten att använda dem kan undanröjas. Den viktigaste och kanske enda framgångsrika vägen att göra kärnvapen föråldrade är att göra dem ovidkommande genom ett starkt nätverk av ekonomiskt internationellt beroende, genom att bryta ner murar av ömsesidig misstro och skapa gemensamma intressen vid sidan av själva överlevandet, men också genom ekonomiskt, vetenskapligt, kulturellt och teknologiskt samarbete samt samarbete rörande miljön. Kärnvapenprov har bara ett syfte -- att utveckla mer effektiva kärnvapen. Den totalt förändrade situationen i världspolitiken, slutet på det kalla kriget, minskningen av kärnvapen, genombrottet för inträngande nedrustningsverifikation och framstegen i icke-spridningsarbetet är alla tecken på att tiden har kommit för ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Det har blivit allt svårare för kärnvapenmakter att rättfärdiga fortsatta kärnvapenprov. Vem är fienden mot vilken kärnvapen skall vändas? En framtida säkerhetsordning som baseras på användning av eller hot om användning av kärnvapen är inte acceptabel. Så länge kärnvapen existerar finns en risk för dess användning. Möjligheten att använda dem måste därför elimineras. Ett viktigt politiskt steg vore att folkrättsligt förbjuda användning av kärnvapen. Detta tar vi upp i reservation 1. Grundvalen för en ny lag, såväl sedvane som avtalsbaserad, finns redan genom att kärnvapenmakterna i mer än 46 år har avstått från att använda dem. Den pågående processen kan förstärkas genom att internationella överenskommelser förhandlas fram eller genom att förstärka negativa säkerhetsgarantier. Ett steg i denna riktning vore att alla kärnvapenmakterna förband sig att inte använda kärnvapen först. Sådana deklarationer har Kina och Sovjetunionen avgivit. Om alla kärnvapenmakter gjorde liknande utfästelser, skulle det i praktiken resultera i ett förbud mot användning av kärnvapen. Sådana utfästelser skulle sedan följas av en internationell överenskommelse om totalförbud mot användning av kärnvapen. Ett sådant absolut förbud i internationell lag skulle utgöra en bas för vidare kärnvapennedrustning. Sverige bör enligt vår uppfattning lägga fram sådana förslag. I vår andra reservation tar vi upp kärnvapen till sjöss. Som första land tog Sverige för ett decennium sedan upp frågan om kärnvapen till sjöss i Förenta nationerna. År efter år har Sverige pekat på den stora risk som kärnvapen till sjöss utgör och fört fram en serie av förslag, bl.a. förbud mot taktiska kärnvapen till sjöss, och senast hösten 1990 att förhandlingar om ett förbud mot icke-strategiska kärnvapen till sjöss skulle inledas. USA:s och Sovjets ensidiga deklaration att dra tillbaka sina taktiska kärnvapen från ytfartyg är en positiv utveckling, men inte till fyllest. En del av dem förs i land och kan placeras ut igen, och vi vet faktiskt inte alls vilka eller hur många som kommer att förstöras. Målet måste vara att alla ickestrategiska kärnvapen förstörs under internationell kontroll. Vår uppfattning -- från Socialdemokraternas sida -- är att Sverige fortsatt bör aktivt agera för ett förbud mot icke-strategiska kärnvapen till sjöss. I vår tredje reservation föreslår vi att kärnvapen skall ställas under internationell kontroll. Detta är ett förslag som fördes fram av Förenta staterna åren efter andra världskriget. Avsikten var att förhindra en okontrollerad kärnvapenkapplöpning. Grundtankarna i denna plan bör nu, i den förändrade världspolitiska situationen, tas upp till ny diskussion. En början kan göras genom att ett internationellt kärnvapenregister i Förenta nationernas regi snabbt upprättas, omfattande alla nationella arsenaler. Sverige bör därför i FN föreslå att kärnvapen ställs under internationell kontroll. Jag yrkar på nytt bifall till samtliga reservationer. Till sist: Den positiva utveckling mot fred och nedrustning som vi nu upplever kommer att kräva av oss ett konstruktivt tänkande, som aktivt söker möjligheter och svar för framtiden.

Som Benkt Vi måste lära oss att lyssna till varandra. Vi måste lära oss att förstå varandras drömmar om hur världen skall förvandlas. Vi måste lära oss att tala om våra drömmar om den värld där vi skall leva. Vi måste lära oss så att vi tillsammans kan ta makten över våra liv och över världen. Vi måste lära oss så att drömmarna blir verklighet så att människornas värld blir allas så att människornas värld blir vår. Vi måste lära oss att det är vi som har makten tillsammans. Vi måste lära oss att det är vi som har ansvaret

Herr talman! Det betänkande vi i dag diskuterar är utomordentligt viktigt. Det är första gången efter valet 1991 som riksdagen slår fast en del grundläggande utrikespolitiska principer. Jag menar att det är viktigt att se på den text som utskottet är enigt om. Normalt sett brukar journalisterna här i riksdagen uppmärksamma de frågor som det råder diskussion om och där något parti har avgivit en avvikande uppfattning genom reservationer eller meningsyttringar. Jag vill framför allt fästa uppmärksamheten på de viktiga texter i detta betänkande som det i utskottet råder full enighet om, och som definierar Sveriges utrikespolitik på ett delvis nytt sätt. Utskottet sätter in neutralitetspolitiken i dess historiska sammanhang och beskriver hur denna politik växte fram under en period präglad av det kalla krigets motsättningar mellan två stora block i Europa. Utskottet påpekar också att den historiska situation i vilken denna politik växte fram nu har genomgått en radikal förändring. Vi har efter Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning och underskriften av Parisstadgan för första gången lagt en gemensam ideologisk grund för samarbetet i Europa och nått ett tillstånd där det inte längre råder stormaktsmotsättningar i Europa. De europeiska staterna försöker att nå fram till grunderna för en gemensam säkerhetsordning. Det är inte så, att faran genom de förändringar som har skett är över för Sveriges vidkommande. Å ena sidan vet vi att riskerna för stormaktskonflikter har begränsats i mycket stor utsträckning. Det är i dag praktiskt taget uteslutet att föreställa sig en stormaktskonflikt i Europa. Å andra sidan är vi på det klara med att det i Europa nu finns ett betydande antal regionala konflikter av mycket allvarlig karaktär. Några som redan pågår är tragedin i Jugoslavien och ett antal regionala konflikter i det gamla Sovjetunionen, framför allt mellan Armenien och Azerbadjan. Det finns också risk för andra konflikter i östra delen av Europa. Allt detta sker runt omkring oss, och det har ökat riskerna för att säkerheten i Europa skall rubbas. Denna nya situation innebär väsentligt förändrade villkor för Sveriges framtida utrikespolitik. Det är nu möjligt att söka Europas trygghet i gemensamma ansträngningar, i en gemensam fredsordning. Det finns redan ett antal institutioner som på olika sätt försöker nå fram till en sådan fredsordning. Utskottet beskriver i betänkandet det arbete som genomförts inom ESK, en organisation som nu omfattar alla Europas stater och alla f.d. Utskottet nämner de ansträngningar som pågår inom NATO. Det nya som inträffat är ju att flertalet, om inte alla, av Warszawapaktens medlemsstater har sökt sig till NATO i strävan att nå en ökad säkerhet för sitt eget vidkommande. Detta har NATO tills vidare besvarat med att inrätta ett speciellt kooperativt organ -- ett råd som heter NACC -- som utgör ett forum för överläggningar om säkerhetsfrågor mellan de gamla Warszawapaktsländerna och NATO:s medlemsstater. Utskottet beskriver också den utveckling som skett inom Västeuropeiska unionen, ett organ som tidigare legat i dvala, men som nu har väckts till nytt liv bl.a. genom det beslut som fattades i Maastricht. Det går ut på att man vill lansera Västeuropeiska unionen som en säkerhetspolitisk komponent i den framtida europeiska unionen. För Sveriges vidkommande har vi sagt att vi vill delta i den diskussion och i det arbete som nu pågår om att skapa grunderna för en ny fredsordning i Europa. Vi är öppna för ett samarbete med detta mål. Detta gör vi med bevarad alliansfrihet, med ett bevarat starkt försvar och med bevarad vilja att försvara vårt territorium, men i medvetenhet om att det är genom gemensamma ansträngningar som vi kan trygga freden och säkerheten i Europa. När det gäller Västeuropeiska unionen, har den sänt ut inbjudningar i två riktningar. Den har sagt till de stater i Europeiska gemenskapen som inte är medlemmar, att de inbjuds att bli antingen medlemmar eller observatörer i Västeuropeiska unionen. Den har vidare sagt till de stater i NATO som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen att de inbjuds att bli associerade medlemmar i Västeuropeiska unionen. För Sveriges del har ingendera av dessa inbjudningar någon aktualitet. De är inte riktade till oss. Utskottet fastslår att frågan om svenskt deltagande i Västeuropeiska unionen icke har aktualitet i ett läge när vi inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen. Den dag då vi är medlemmar i Europeiska gemenskapen kommer denna fråga att ställas också till oss. Då måste vi vara beredda att ge ett svar. Det centrala elementet i utskottets betänkande är att betona den process som pågår. Det är en öppen process där man ännu inte kan se slutpunkten. Det går inte att ge svar på alla de frågor som vi ställer oss själva om hur den europeiska säkerheten skall vara organiserad, vilka institutionella former den kommer att ha och hur de olika organisationer som är inblandade kommer att samverka i framtiden. Det är något som kommer att visa sig under de kommande åren. Däremot kan vi mycket bestämt säga att vi från svensk sida har en aktiv vilja att delta i arbetet på att stärka säkerheten i vår världsdel. Utskottet betonar också att strävan att stärka säkerheten i Europa självfallet inte står i någon motsättning till vårt globala engagemang för nedrustning och säkerhet i hela världen. Vi understryker att vi förväntar oss ett fortsatt aktivt svenskt engagemang i de nedrustningssträvanden och säkerhetspolitiska strävanden som pågår sedan länge. Nu kommer jag till de reservationer som Socialdemokraterna har lämnat. Enligt majoritetens uppfattning rör det sig om nyansskillnader, viktiga sådana, men dock nyansskillnader. Målen är i stort sett de samma för majoritet och reservanter. Reservanterna önskar vissa precisa initiativ och åtgärder från svensk sida som majoriteten anser att det är olyckligt att binda sig för. Nedrustningsarbetet är i hög grad ett arbete där man måste spela efter gehör och där ansträngningar pågår parallellt i många olika fora och på många olika fronter. Det sker överläggningar inom FN:s ram, inom nedrustningskommittén i Genève, genom bilaterala kontakter mellan stormakterna och inom ESK. I det mångfasetterade arbetet måste Sverige ha en förmåga att värdera fördelar och nackdelar med att vid varje givet tillfälle framställa olika förslag. Därför är det svårt för riksdagen att binda regeringen i dessa ganska ömtåliga avvägningar. Vi menar att det är bättre att riksdagen ger vissa allmänna riktningsangivelser och sedan överlåter åt regeringen att träffa avgöranden om vilka initiativ som är lämpliga vid olika tillfällen. Det är på den grunden som jag vill avstyrka samtliga reservationer och yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! En sak kan vi väl vara överens om, Daniel Tarschys, nämligen att världen förändrades inte i september förra året. Den stora förändring som startat i Europa kom faktiskt i gång långt tidigare. Det finns mycket i Daniel Tarschys anförande som är intressant och som jag kan hålla med om, men jag vill bara poängtera att samarbetsformerna började ett bra tag innan den borgerliga regeringen tog över. Inte minst Parisavtalet från 1990 är själva grunden för det samarbete som Europa sedermera har utvecklat, och vill utveckla, som grund för nedrustningen. I mångt och mycket är vi överens i det här betänkandet. Även om vi med glädje hade sett väsentligt mycket mer viljeinriktning från majoritetens sida, är det naturligtvis regeringen som avgör hur man vill agera. Som jag sade tidigare i mitt första inlägg fanns det ingen signal från regeringen, varken i regeringsdeklarationen eller i budgeten, om vad man avsåg att göra med nedrustningspolitiken. Därför har det varit bra att vi har kunnat driva fram en diskussion som pekar åt rätt håll. Jag noterar också att Daniel Tarschys klart markerade att det skall vara en fortsatt mycket kraftig aktivitet från svensk sida på nedrustningsområdet. Det är mycket viktigt att det sker. Jag skall inte ta upp diskussionen om WEU och EG. Det kommer andra från vår sida att göra litet senare. Låt mig ändå i diskussionen om försvarsunionen säga att utskottets majoritet inte bara slår fast att frågan saknar aktualitet för vår del, utan vi säger också tydligt och klart att den militära alliansfriheten består alltjämt. Det är mycket viktigt att komma ihåg. När det gäller frågan om reservationerna är det inte så enkelt att regeringen måste ha möjlighet att agera av och till. Man gör ett klart avsteg från den tidigare nedrustningspolitiken när det gäller de marina kärnvapnen. Där är man inte längre beredd att driva frågan om att säga nej till alla ickestrategiska kärnvapen. Den frågan har Sveriges regering tidigare drivit. Jag vill bara påpeka att det är en mycket stor skillnad mellan att föra i land kärnvapen utan att ens veta vilka som förs i land, utan att man redovisar det internationellt, och att förstöra dem. Vårt krav går ut på, och har hela tiden gjort det, att Sverige aktivt skall arbeta för att en av de farligaste typerna av kärnvapen, de taktiska kärnvapnen till sjöss, skall förbjudas och förstöras under internationell kontroll. Likadant är det när det gäller att flytta fram positionerna. Där är regeringen och majoriteten mycket passiv. När det gäller frågan om kärnvapens olaglighet kräver vi att man tar upp den frågan nu, eftersom situationen har förändrats så kraftigt. Utskottets skrivningar är litet förunderliga. Man behandlar egentligen inte vårt krav om att ta upp frågan om att göra kärnvapen olagliga. Vi tror att det är hög tid att göra det nu och att resa det kravet i internationella fora, att gå från en deklaration om icke-första-användning av kärnvapen till att ta upp frågan om att förbjuda dem i internationell lag. Därmed skulle man omöjliggöra användandet av kärnvapen. Jag vill på nytt yrka bifall till våra reservationer till betänkandet.
Jag ber att få erinra om den rekommendation som föreligger om att de ärade ledamöterna tar replikerna från sin bänk. Detta för tids vinnande.

Herr talman! Det förhåller sig nog så, att åtskilliga av de frågor som Maj Britt Theorin tidigare drev i opposition mot den förra regeringen, driver hon nu i opposition mot den nuvarande regeringen.

Herr talman! Det förvånar mig att varken Daniel Tarschys eller Maj Britt Theorin vill gå in i diskussionen om vad ett framtida eventuellt medlemskap i Europeiska unionen kan betyda för den svenska säkerhetspolitikens möjlighet till en egen profil. Jag förstår över huvud taget inte hur man kan säga att denna fråga inte är aktuell. Det rasar nu äntligen en debatt i Sverige om ett eventuellt medlemskap i den Europeiska unionen och om vilka konsekvenser det får för politikens samtliga områden. Dit hör naturligtvis också säkerhetspolitiken. Det är en av de stora frågorna i den debatten. Att då i utrikesutskottet säga att man inte diskuterar den frågan, för den är inte aktuell, tycker jag är höjden av nonchalans mot en vaknande och mycket medveten opinion, som vill ha besked i dessa frågor. Det är ju en av huvudfrågorna i debatten om ett eventuellt svenskt medlemskap. Jag hoppas att vi kommer tillbaka till detta. Jag får väl ställa frågan till någon annan. Jag skulle vilja ha klara besked av utrikesutskottets ordförande. Är det så att orden ''i vårt närområde'' är den nya definitionen på den svenska neutralitetspolitiken? Är detta skillnaden mot den gamla? Det vore bra att få ett klargörande. Det vore ärligare om man från utrikesutskottets sida talade öppet om det faktum att WEU efter beslutet i Maastricht är en integrerad del i Unionens arbete. Man kommer att arbeta på att de skall slås ihop. Det går inte att förneka det och säga att det inte kommer att bli så. Man kan inte heller förneka att allt fler länder och representanter inom Europeiska unionen i dag säger att det är omöjligt att förena en neutralitetspolitik med ett medlemskap i Europeiska unionen. Det var senast i april ett seminarium i Paris, där det mycket klart sades ifrån: Ingen kommer att släppas in som inte accepterar Maastricht-fördraget och den framtida avsikten att nå en gemensam säkerhetspolitik och försvarspolitik. Det var två av de hårda krav som ställdes vid seminariet. Detta har Knut Stålberg rapporterat från ett seminarium, där också Sverige och företrädare för det svenska utrikesdepartementet fanns med. Detta är ingen hemlighet. Det är bättre att man talar öppet och ärligt och säger: Okej, det blir så här, men vi tycker att det är bra. Det vore mycket mer rakryggat. Tala klarspråk och säg: Vi tycker att det är värt att ge upp den svenska neutralitetspolitiken. Vi får så många andra fördelar att vi tycker att det är okej. Säg det rakt ut!

Herr talman! Det står utrikesutskottets majoritet fritt att göra bedömningen att denna frågeställning, ett svenskt medlemskap i WEU, inte är aktuell. Men för medlemsländerna och företrädarna för Europeiska unionen är det en mycket aktuell fråga. Man har sagt att inga nya medlemmar göre sig besvär om de har tänkt sig att hålla kvar vid en neutralitetspolitik som innebär att de inte kan delta i en försvarsallians, ett försvarspolitiskt samarbete med sikte på att utforma ett gemensamt militärt försvar. Det är vad de säger rakt ut: Några sådana medlemmar göre sig icke besvär. Vi har tänkt oss att bygga upp Europeiska unionen, som inkluderar ett gemensamt försvarspolitiskt samarbete. Just nu sker det samarbetet i WEU. 1996 skall vi ta upp detta igen. Då kommer vi förmodligen att slå ihop dessa båda. Jag förstår inte varför man har skygglappar i utrikesutskottet. Jag tror mig dock veta anledningen. Om man började tala klartext om dessa frågor i utrikesutskottet skulle enigheten inte bestå. Vi har Centerpartiet, som säger att man bara kan tänka sig medlemskap under förutsättning att neutralitetspolitiken får vara kvar. Det kommer inte att bli möjligt. Det finns en stark opinion inom Socialdemokraterna som säger att de inte vill vara med i en försvarsallians. Det kommer man att bli tvungen till. Det är för att täcka över sprickorna i de olika politiska partierna som man beter sig på detta mycket bedrägliga sätt, för en allmänhet utanför detta rum.
Herr talman! Utrikesutskottet talar klartext i detta betänkande. Jag skulle vilja rekommendera hela betänkandet för noggrant studium. Det slås fast att Sverige alltjämt är ett alliansfritt land, att vi måste bibehålla ett starkt försvar och att vi är beredda att delta i det gemensamma europeiska arbete, som nu har startat, på att finna grunderna för en ny fredsordning i Europa. Jag tror personligen att detta betänkande kommer att vara klargörande i förhållande till de stater med vilka vi hoppas kunna samarbeta. Det kommer att eliminera en del av de frågor som har funnits kring Sveriges utrikespolitiska hållning. Det kommer att skapa ökad klarhet om hur vårt land ser på den framtida säkerhetspolitiken i Europa.

Herr talman! Jag skulle vilja försöka ställa några av de frågor jag inte fick svar på av utrikesutskottets majoritet till utrikesministern i stället -- det kan vara intressant att se om man har samma åsikter. Det gäller utvecklingen av samarbetet i Europa och ett eventuellt svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Utrikesministern sade att vi som medlemmar, om vi nu blir det, kommer att fullt ut delta i unionens arbete.

Det var det ena. Det andra gäller beskrivningen av den s.k. traditionella neutralitetspolitiken som -- som jag uppfattade utrikesmininstern -- någonting mycket negativt och i termer av isolering och grupp och blockbildningar, någonting som är förlegat och gammaldags. Det kan man väl hålla med om, men jag undrar om inte just grupp och blockbildning är en mycket bra definition av just den europeiska unionen, som genom sin karaktär av att tala med en röst bygger upp ett mycket gediget och ogenomträngligt block i just Västeuropa. Hur ser utrikesmininstern på det i förhållande till andra länder och eventuella konflikter med utgångspunkt i ett mer globalt synsätt? Är inte den europeiska unionen ett sådant mycket traditionellt och gammaldags block?

Herr talman! Det är inte så att jag förenklar debatten, utan vad jag efterlyser är en större tydlighet i ställningstagandena. Jag tycker att det är väldigt otrevligt med dessa sliriga formuleringar -- å ena sidan är det si och å andra sidan är det så, det är inte aktuellt nu, och man vet väl aldrig hur det går i framtiden, det får vi väl se, osv. Det finns fullt med sådana luddigheter som förvirrar begreppen. Det är så att de beslut som fattades i Maastricht mycket klart säger att WEU är och skall vara en integrerad del av den europeiska unionens uppbyggnad och arbete. Jag har traktattexten framför mig. Jag kan läsa högt ur den. Det står t.ex. att unionen begär att WEU, som är en integrerad del av EU:s utveckling, skall utveckla och tillämpa unionens beslut och aktioner som har försvarskonsekvenser. Det heter vidare: WEU skall utgöra en integrerad del i EU:s utvecklingsprocess och stärka sitt bidrag till solidariteten inom Atlantalliansen. Man är också överens om att stärka WEU:s roll i det längre perspektivet av en gemensam försvarspolitik i den europeiska unionen, som i sinom tid kan leda till ett gemensamt försvar, förenligt med Atlantalliansen. Det råder inga motsättningar om detta. NATO är ju införstått med den här utvecklingen, men får ju på det här sättet -- det måste vi väl ändå kunna säga -- möjlighet att i WEU:s namn bedriva militär politik också utanför Europas gränser. Det är ju finessen med det här -- ett NATO och ett WEU som tillsammans kan försvara sina s.k. intresen. NATO:s intressen har på det sättet också möjlighet att verka utanför Europa. Detta står i klartext på papper. Detta är vad man har beslutat, detta är vad man vill. Då går det väl inte att säga att det är hypotetiskt eller att det är förenklande resonemang? Det krävs en tydlighet i diskussionen som jag efterlyser, och jag tycker att det är ohederligt att inte redan nu ta ställning i de här frågorna.
Herr talman! Jag finner inte utrikesutskottets skrivningar otydliga. Jag tycker att de är tydliga och klara och ger en god beskrivning av den utvecklingsprocess som vi i Europa befinner oss i, en grundläggande, hoppingivande utvecklingsprocess, om än med mycket svåra problem att lösa. Där menar jag att vi kommer in på just de frågor som jag delvis försökte belysa i mitt anförande, nämligen hur det europeiska samfundet och det internationella samfundet skall kunna utveckla inte bara en fredsbevarande utan även en fredsskapande förmåga. Det blir en av 90-talets stora frågor, och är ju en fråga redan i dag när vi ser vad som händer på Sarajevos gator. Jag tycker för egen del att jag uttrycker mig ganska klart -- det måste jag säga -- när jag säger att det är i den svenska nationens intresse att vara med och utarbeta och delta i en så fast och fungerande säkerhetsordning som möjligt i Europa och se till att denna kommer till stånd, samtidigt som vi bibehåller vår förmåga att värna om vår egen säkerhet och vårt eget oberoende. Detta tycker jag är mycket klart.

Herr talman! Det har delvis sin förklaring i att vi har besök av Nelson Mandela i landet. Jag förstår att det inte är något som Ian Wachtmeister gillar, men så är det. Fru utrikesminister! I den tid vi lever i är det så att hälften av ett budskap räknas när det framförs och den andra hälften när det kommer ut i media. Det vet alla. Det finns många som tror att det som står i tidningarna om Sveriges utrikes och säkerhetspolitik gäller, särskilt när en statsminister citerar det rakt av utav en statsminister. Det var därför jag ville att utrikesministern skulle bringa reda i detta: Hur ser Sveriges regering på Finland i det nordiska säkerhetspolitiska mönstret? Är det inte som förr? Skall vi hoppa av våra gamla traditioner på grund av att Finland köpte ett amerikanskt plan i stället för ett svenskt? Det vore rätt bra att få veta. När det gäller Baltikum vet jag att man i utrikesdepartementet arbetar med detta. Det sade också statsministern för ett antal månader sedan att man gjorde. Men jag menar att vi måste dramatisera vår oro och förbannelse genom att till president Jeltsin -- som inte läser eller hör utrikesministern här i kammaren -- direkt tala om vår upprördhet över det fullständigt unika förhållandet, att man för in främmande trupp mot ett självständigt lands önskemål.

Herr talman! På Finland ser vi som en nära vän och granne med vilken vi vill följas åt på den europeiska vägen och bli medlemmar i den europeiska unionen. Jag tror inte Pierre Schoris andra fråga vinner på att drivas med upprördhet. Jag tror att den vinner på att drivas med sans, klokhet och envishet.

Herr talman! Skall vi vara realistiska, Pierre Schori, kan ett medlemskap för Sverige bli aktuellt kanske allra tidigast 1995. Nu tyder mycket på att det inte blir aktuellt förrän senare, eftersom det eventuellt kommer att vara många länder som vill bli medlemmar. Detta kräver ytterligare beslut från EG:s sida om hur utvidgningen av institutionerna skall gå till. Men vid det laget lär det också vara klart att den försvarspolitiska delen finns inom den europeiska unionen. Jag frågar igen: Om det är så -- vilket de allra flesta är helt övertygade om, inklusive EG:s egna talesmän och taleskvinnor från olika ställen -- att medlemskap för Sverige är sammanfogat med ett förpliktigande militärt samarbete, säger då Socialdemokraterna nej? Det måste gå att ha en åsikt om den frågan.